Herr talman! Världsbankens chef George Woods sade vid UNCTAD-konferensen i år bl.a. att för närvarande befinner sig några av de viktigaste biståndsgivande länderna i värsta tänkbara position. De lämnar tillräckligt med bistånd för att irritera sin egen nationella lagstiftande församling, men för litet för att åstadkomma verkliga ekonomiska framsteg i utvecklingsländerna. George Woods gör med säkerhet en riktig bedömning härvidlag. Den irritation vi i dag upplever orsakas av en känsla av att vår insats är för liten, och jag vågar påstå att den irritationen upplevs intensivare än den vi skulle känna, om vi gjorde större försakelser med ett effektivare bistånd som följd. Därför ser jag irritationen som något positivt. Den är ett tecken på att vi äntligen börjar skaffa oss ett internationellt samvete. Ett sådant samvete kan i dag inte vara rofyllt. Herr talman! Herr Wennerfors och jag har väckt en motion, II: 1124, likalydande med motionen 1: 864, vari vi lagt fram synpunkter på en förstärkning av denna irritation eller med andra ord på SIDA:s informationsverksamhet. Från departementschefens sida har anslaget till informationsverksamheten förts upp till 600 000 kronor från äskade 350 000 kronor — en höjning som vi motionärer ser med tillfredsställelse. Vi vill däremot inte biträda förslaget om att överföra informationsanslaget från allmänna omkostnader till Rekrytering och utveckling av fältpersonal. Vi anser givetvis att en effektiv information är nödvändig för att rekrytera personal till biståndsverksamheten. Men vi tycker att kravet på en förstärkning av den allmänna informationen är oerhört mycket viktigare. Det gäller att först bygga ut vårt internationella samvete på bredden, göra allt fler människor medvetna om världssituationen sådan den verkligen är och om de krav som denna situation ställer på vårt välfärdssamhälle. Jag betraktar detta som en nödvändighet och en förutsättning för den vidare utvecklingen av vår biståndsverksamhet.

Enbart informa tion ökar inte rekryteringen. Vi har föreslagit i den förut nämnda motionen att u-landstjänstgöring skall meritvärderas. Det är hoppingivande att utskottet meddelat att riksdagen senare skall få tillfälle att ta ställning till denna fråga, även om det naturligtvis hade varit riktigare att motionen i dess helhet hade fått behandlas i samband med propositionen om biståndsverksamheten. Men rekryteringen till biståndsverksamhet ställer krav på ungdomarna, på att de satsar sig själva. Hela debatten i vårt land har i alltför hög grad kommit att koncentreras till en fråga om det ekonomiska anslagets storlek. Pengar ensamt mättar ingen. Pengar ensamt odlar ingen jord och bygger inga hus. Pengar ensamt kan kanske minska vår irritation, men gör de detta är det risk för att anslagsgivningen döljer de övriga krav vi måste ställa: krav på personella insatser, krav på effektivitet i arbetet och krav på resultat. Det är dessa krav som ligger till grund för högerpartiets förslag om inrättandet av ett samordningsorgan mellan biståndsgivande myndigheter, riksdagen, näringslivet, missionen och andra humanitära organisationer. Det har emellertid utskottsmajoriteten inte velat gå med på. Jag vill också erinra om informationsvärdet av ett sådant samarbetsorgan. När flera olika organisationer får komma tillsammans blir det ett ömsesidigt givande och tagande av informationer, och detta givande och tagande sprider sig inom de olika organisationerna som ringar på vattnet. Jag nämnde förut kravet på effektivitet. Detta krav är omutligt. Men effektivitet i biståndsarbete är svår att uppnå. Professor Myrdal har i sin bok Asian Drama betonat att framåtskridandet i u-länderna är en uppgift som i första hand faller på u-länderna själva. Han säger inte detta för att försvara i-ländernas insatser, utan därför att han vet att all biståndsverksamhet alltid är marginell. Marginalerna är mycket breda och lämnar vida fält öppna; de hör dock oupplösligen ihop med u-landet självt. Denna bindning gör administrationskraven höga. Vi kan inte bara slå dem från oss genom att överlämna alltmer till multilaterala biståndsorgan. Dessas administrativa svårigheter är också stora. Vi måste lära oss problematiken, lära av misstagen och oupphörligen satsa på nytt. Inte minst UNCTAD II visade vilka svårigheter som föreligger, speciellt på det handelspolitiska området. Herr talman! Det finns mycket i statsutskottets utlåtande som jag beklagar. Högerpartiet har inte fått något stöd i sitt hävdande av biståndsvärdet i det kapitalflöde som sker i form av industriella investeringar. Utskottsmajoriteten har inte velat stödja vårt krav på ett närmare samarbete när det gäller samordning av projekt. Socialdemokraterna ställer sig ovilliga till förslaget att också enskilt bistånd medräknas vid en totalbedömning av våra biståndsinsatser. Vad jag mest beklagar är dock att u-landsdebatten alltmer kommit att bli en trätofråga, i vilken själva trätandet är så laddat och intensivt att det fördunklar problemen. Debatten, som förr rörde projektutformning och prioriterande av insatser, har krympt till ett ekonomiskt schackrande. Detta har högern velat undvika bl.a. genom sitt förslag till en samarbetsorganisation mellan de olika biståndsgivande organen. Herr Bohman och fru Sjövall har båda yrkat på tillsättandet av en parlamentarisk utredning. Jag tror att det är riktigt, inte att ompröva hela vår biståndsgivning men att vidareutveckla den till något mycket mera smidigt, mångfasetterat och mindre statiskt men mera effektivt. Jag ser en sådan utredning bl.a. som en utvidgning av vårt förslag till en samarbetsorganisation, en parlamentariskt sammansatt organisation med representanter från samtliga partier och med en intensiv ad hoc-verksamhet. Ett forum, dit olika strömningar kan ka naliseras för att i parlamentarisk ordning utformas till förslag om konkreta åtgärder. Jag vill däremot varna för tillsättandet av en utredning, som i sig själv blir orsak till eftersläpning, ett forum dit man hänvisar förslag, medveten om att behandlingen kommer att ta sin tid. Fru Sjövall har härvidlag fört fram krav på en annan form av utredning, en utredning som fyller de uppgifter jag velat lägga på den. Vi har aldrig tidigare haft en sådan parlamentarisk utredning vad avser biståndsverksamheten. Kanske är det just den försummelsen som vi lider av genom att nu förvandla u-landspolitiken till partipolitiskt agerande. I så fall är det för oss hög tid att sona försummelsen. Fru Sjövall angav olika uppgifter för en parlamentarisk utredning. Mycket kan därtill hända på fältet och bland medborgarna i vårt eget land. Om nu ungdomar känner och upplever vår tids internationalism starkare än andra är det kanske riktigare att låta dem själva förvalta en del av biståndsmedlen. Kanske kan en del av de administrativa svårigheter, som jag här förut har påpekat, lösas genom att en större del av anslagen förs Över till redan etablerade ideella organisationer. Kanske kommer den ökade och av mig eftersträvade informationen att åstadkomma en fördjupning av den internationella solidaritetskänslan med ökade krav på anslagstilldelning. Ingenting av allt detta vet vi. Vad vi vet är att utredningen inte kommer att sakna arbetsuppgifter. Herr talman! Jag ber att få tillstyrka förslaget från herr Bohman och fru Sjövall om tillsättande av en parlamentarisk utredning.

Herr talman! >Klyftan ökar — jorden brister> — så ropas det från ett av de många plakat som just i dessa dagar burits runt vid vårt riksdagshus av hungerdemonstrerande studenter. Även om man kan undra, om detta är bästa sättet att väcka upp svenska folket till insikt om vikten av snar och ökad hjälp till de fattiga folken i u-länderna, tror jag inte att vi i riksdagen bör nonchalera dessa ungdomars inställning till och behjärtande av u-ländernas problem. De har säkert många sympatisörer ute i landet just i denna inställning, även om känsloyttringarna tar sig andra uttryck. Man bör nog akta sig för att jämföra dessa, i de flesta fall säkert ideellt inställda studerande, med den revolutionära och av våldsmetoder präglade hop av ungdomar, som under den senaste tiden väckt en föga smickrande uppmärksamhet i vår huvudstad. De för ökad u-hjälp demonstrerande studenterna har också fått stöd och instämmanden, bl.a. av ett antal professorer i nationalekonomi, liksom av några biskopar och universitetslektorer m.fl. Den nyss citerade plakatdevisen är alldeles riktig: klyftan mellan de rika och de fattiga länderna vidgas för varje år som går — och detta i såväl ekonomiskt och socialt som i tekniskt avseende. Vi lever i dag i två helt olika världar. I den ena råder välstånd, ja, i viss mån övermättnad; i den andra lurar svält och hungersnöd, och trots höjd livsmedelsproduktion ökar antalet svältande. I dag har u-länderna ungefär 2 miljarder invånare. År 2000 beräknas det finnas dubbelt så många människor där. För varje år ökar världsbefolkningen med 60 å 70 miljoner, och av dessa kommer mer än 50 miljoner att leva i områden som redan präglas av svält. Trots denna utveckling har biståndsbidragen från de rika länderna minskat i stället för att öka. För tio år sedan var bidragen uppe i genomsnittligt 0,9 procent av den samlade nationalprodukten. Nu är de knappt 0,5 procent därav. Sam ma förhållande råder beträffande kommunistländerna. Tillsammans använder industriländerna i år cirka 150 miljarder dollar till militära projekt och endast 9 miljarder dollar för utvecklingen av de fattiga länderna. Studentopinionen har förvisso rätt i kravet på en utvidgad upplysning till vårt folk om fakta och förhållanden i u-landsfrågorna. Men har vi då inte nog av våra egna problem? Är det någon mening med att öka vårt svenska bidrag till u-hjälpen? Alla ansvarskännande medborgare svarar: Vi måste visa solidaritet med de fattiga folken. Vi måste hjälpa dem ekonomiskt och tekniskt och inte minst personellt. Vi skall inte fråga om vi vinner några röster på en sådan hjälp. Men vårt samvete, vårt moraliska och mänskliga ansvar bjuder oss detta. Experter och kännare säger att tiden är sen, mycket sen. Men ännu har vi en chans. Vi måste satsa mer på u-länderna! Vårt land är litet. Vår hjälp kan endast i mindre omfattning förändra situationen för u-länderna. Vi måste ändå göra vad vi kan. Och vi måste göra vår röst hörd i de internationella sammanhangen, så att också andra industriländer väckes upp över ansvaret och behovet. Det har sagts att FN:s konferens i New Delhi, UNCTAD — The United Nations Conference on Trade and Development — med delegater från 121 länder och med kostnader som påstås ha varit 40 miljoner kronor, gav som resultat 55 000 kg dokument och stencilerade handlingar. Men den lämnade mycket litet av ett principutformat program. >Aldrig någonsin har så många förhoppningar brustit) — så lär en talesman för u-länderna ha uttryckt det. De rika länderna kom visserligen överens om att låta 1 procent av sin bruttonationalprodukt gå till u-hjälp. Men någon bestämd tid för denna enprocentiga hjälp kunde man inte enas om. Vi här hemma är i samma dilemma. Regeringen har i sin långtidsplan för det statliga utvecklingsbiståndet, framlagd i proposition nr 101, siktat på budgetåret 1974/75 för uppnående av 1 procent av bruttonationalprodukten, vilket innebär en 20-procentig höjning år från år under sjuårsperioden. Mittenpartierna har ifrågasatt en snabbare Öökningstakt, så att enprocentmålet kan uppnås två år tidigare, d. v. s. senast under budgetåret 1972/73. Det betyder att ökningen av det statliga utvecklingsbiståndet för nästa budgetår måste bli 200 miljoner kronor, eller 100 miljoner kronor mer än vad Kungl. Maj:t föreslagit. Vi menar inte att denna ökning är tillräcklig eller att enprocentmålet är allena saliggörande. Men det är dock ett steg i rätt riktning, och det ligger helt inom möjligheternas gräns. Jag har också noterat utskottets uttalande i samband med behandlingen av motioner om en framtida tvåprocentig målsättning, att vi inte får slå oss till ro med uppnående av enprocentmålet, utan redan innan detta nåtts sikta vidare mot ett högre etappmål. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 3 a. Härutöver vill vi att man redan i år skall beställa varor för 100 miljoner kronor extra till u-länderna hos svenska företag med ledig arbetskraft. Naturligtvis skulle också detta ge en extra stimulans åt sysselsättningen här hemma. För några veckor sedan hade man på SIDA en informationskonferens med närmare hundratalet representanter för svenska = ungdomsorganisationer och grupper. Det gavs då också tillfälle att ansluta sig till Ungdomens resolution mot världssvälten, vilken deklaration vänder sig till hela världens ungdom. Den avslutas med följande ord, som borde kunna accepteras av hela vårt folk: »Mänskligheten är en familj, där alla har skyldighet att hjälpa varandra. Vi måste framför allt visa vår vilja att arbeta för världens utveckling och fordra att vi får möjligheter att göra vår insats.> — Ja, låt oss då ge ideellt inriktad ungdom möjlighet att offra ett eller ett par frivilligår just på u-landsfältet. Vid den nyssnämnda konferensen hos SIDA gjordes det uttalandet att man — med de begränsade resurser som står till förfogande — borde låta redan existerande organisationer ta på sig olika ökade funktioner. Det är samma tankegång som kommit till uttryck genom yrkandet i motionen II: 1101, bakom vilken står riksdagens kristna grupp med mitt namn som det första. Vi har där framhållit, att frivilligorganisationerna — främst missionen som varit ute på dessa fält i cirka 100 år och som jämte sin evangeliska verksamhet har lång erfarenhet av u-landsarbete i form av undervisning, sjukvård etc. — över allt åtnjuter odelat förtroende från såväl den infödda befolkningen som myndigheter och regeringar i dessa länder. Känt är också att missionen visat sig kunna administrera och utföra u-landsuppgifter betydligt billigare än det statliga verket. Statsutskottet har uttalat sig positivt om motionen. Utskottet meddelar att SIDA för närvarande har större tillgång på medel för denna anslagspost, för vilken i riksstaten upptagits 6 miljoner kronor, än som beräknas erforderligt för att täcka organisationernas medelsbehov. Återstående medel kommer att fördelas efter prövning av inkomna ansökningar. I linje med vårt påpekande framstår det enligt utskottet som naturligt, att då den totala biståndsvolymen växer även biståndet genom enskilda organisationer får expandera. Jag noterar tacksamt detta uttalande. Ett annat önskemål som vi framställt i vår motion synes också kunna tillgodoses, nämligen att SIDA lämnar bidrag till viss del av driftkostnaderna, närmast då startbidrag under en inledande period av verksamheten i fråga. SIDA har enligt utskottet för budgetåret 1968/69 beräknat 7 miljoner kronor till enskilda organisationer, d.v.s. 1 miljon kronor mer än vid framställningen i höstas. Ut skottet tillägger att om ytterligare behov skulle uppkomma torde visst utrymme finnas för ökad medelsanvisning från Kungl. Maj:ts sida inom det föreslagna fältverksamhetsanslagets ram. Genom dessa positiva uttalanden från utskottet har många önskemål i nämnda motion liksom i ett par andra motioner enligt min mening blivit tillgodosedda. Jag har all anledning att uttrycka min uppskattning härav och skall inte i detta avseende framställa något särskilt yrkande. Beträffande en annan motion som jag väckt i denna kammare, nr 1098, lika lydande med motionen I:849, vari yrkas på en intensifierad bioteknologisk forskning för att få fram protein på mikrobiell väg, meddelar utskottet att SIDA planerar nya insatser bl.a. på livsmedelsområdet, däribland forskningsoch utvecklingsarbete för proteinframställning. Därmed synes önskemålen i motionerna kunna tillgodoses. Med hänvisning till vad jag framhållit och i övrigt till motiveringen i berörda reservationer ber jag att få instämma i de yrkanden som herr Nihlfors här framställt.

Herr talman! Anförandena har nu helt naturligt mer och mer börjat koncentreras på olika detaljfrågor inom problemkomplexet, som inte närmare belysts i de stora, svepande respektive grundläggande inläggen. En sådan detaljfråga av inte obetydlig vikt är den som berör u-landsforskningen, vilken utskottet ägnar ett par sidor — oväntat och glädjande mycket. Statsutskottet ger sitt oreserverade stöd åt den forskning av olika slag och på olika nivåer, som måste ingå i biståndsverksamheten och inte är att betrakta som en fristående aktivitet utan som ett värdefullt och ibland oumbärligt komplement till den praktiska verksamheten i u-länderna. Det är mot den bakgrunden man må se de förslag, som restes i ett motionspar, väckt redan i januari, om inrättande av en professur i u-landsfrågor rörande i första hand en samhällsteknisk och sociologisk attitydforskning kring de problem som omställningsprocessen och biståndsverksamheten i u-länderna framkallar. Motionerna remitterades ursprungligen till statsutskottets andra avdelning, där de remissvägen lockade fram yttranden från såväl SIDA som universitetskanslersämbetet.

Universitetskanslern å sin sida menade, att de forskningsprojekt, som är och kan komma att bli aktuella inom det vittfamnande begreppet u-landsfrågor, icke rymdes inom en enda disciplin, vartill komme att det inte heller vore ändamålsenligt att hänskjuta de metodspörsmål inom biståndsproblematiken, som motionärerna delvis åsyftade, till en särskild professur. Det hela kunde, menade kanslern, klaras upp inom ramen för uppdragsverksamhet åt den förhandenvarande universitetsforskningen. I anledning av biståndspropositionen väcktes motionerna på nytt med dels utvidgad motivering, dels ny hemställan, nu om allenast en utredning angående lämpligaste ämnesomfattningen för en u-landsprofessur. Samtidigt togs tanken på en sådan professur upp i en partimotion från högern. Om denna utvidgade motivering har utskottet inte sagt något, trots att densamma efter hand blivit mer och mer skrämmande aktuell.

De flesta svenskar, konstateras det, vet för litet om förhållandena i de fattiga länderna. Alltför många är alltjämt likgiltiga och ointresserade av det som sker utanför det egna landet. Man är skeptiskt inställd till folket i u-länderna 0. s. v. Detta är en icke oviktig sida av u-landsproblematiken, där en objektiv, osentimental information, byggd på kunskap om och forskning kring vederbörande u-lands samhällstekniska och sociologiska struktur och därmed sammanhängande angelägnaste och lättast tillgodosedda hjälpbehov, skulle kunna påverka hemmaopinionen i positivare riktning. Professurer och andra forskningstjänster i u-landsstudier med tillhörande institutioner och forskningsenheter torde ha framtiden för sig trots svårigheterna — det medges gärna att sådana finns — att avgränsa och fördela ämnesomfattningarna. Tjänsterna behövs, utöver deras värde för forskningen i sig själv, för att tillgodose det nästan obegränsade behovet av dels utbildning i u-landstjänst, dels information om u-landsproblematiken i sitt stora och invecklade sammanhang. Information måste i sin tur bygga på systematiserad och underbyggd kunskap hos dem som ger informationen. Det är alltså inte bara, som man ibland frestas att tro, fråga om pengar till tryckande av informationsmaterial och dylikt. Saken går djupare; ytlig och sentimental information kan vi lika bra vara utan — ja, sådan information kan till och med skada. SIDA lär planera att inrätta ett permanent internationellt utbildningscent rum i Uppsala. Till detta bör på ett eller annat sätt knytas också forskningstjänster. Jag vet ingenting om hur man avser att bygga upp ett sådant centrum, men det synes mig helt orimligt, att där inte skulle förekomma permanent och fortgående forskning i det som vi i våra motioner sammanfattar under det förvisso vida begreppet u-landsfrågor av framför allt sociologisk och psykologisk karaktär. Åtskilliga sidor av u-landsproblematiken belyses bäst och säkrast genom vetenskaplig forskning, och då vårt land för närvarande saknar institutioner, som har sådan forskning till sin huvuduppgift, är det angeläget, att en första professur i u-landsfrågor snarast inrättas vid förslagsvis något av våra universitet. Kommer ett permanent internationellt utbildningscentrum till stånd i Uppsala förefaller staden ligga närmast till hands som platsen för den första universitetsinstitutionen för avancerad u-landsforskning och avancerat u-landsstudium. Närheten till SIDA geografiskt sett är ju också betryggande. Kravet på organiserad u-landsforskning på universitetsnivå torde återkomma flera gånger. Nu föreligger tyvärr inga förutsättningar för att yrka på något i den vägen.

Herr talman! Jag har varit med om att väcka en motion som berör missionens verksamhet i u-länderna. Frivilliga organisationer får ungefär 6 miljoner kronor, och huvuddelen av dessa pengar går till missionens sociala och kulturella verksamhet. Hittills har man i stort sett fått vad man begärt. Det har således egentligen inte brustit i det avseendet, men det är kriterierna för anslag som vi velat få omprövade. Man har beviljat medel till upprustning och investeringar men inte något driftbidrag. I motionen föreslogs att man skulle vidga dessa kriterier så att staten skulle kunna ge också driftbidrag eller i varje fall startbidrag under några år. Utskottets skrivning på denna punkt är positiv, och jag är för min del nöjd med den. Jag tror att man med stort förtroende kan anslå dessa pengar, och jag vet att de förvaltas mycket väl och kommer till stor nytta. Jag håller, som jag har sagt tidigare, inte alls för otroligt att anslaget till frivilliga organisationer om några år kan uppgå till 25 miljoner kronor. Jag tänker då inte bara på missionen utan också på kooperationen och på bildningsorganisationerna som här skulle kunna göra en betydande insats. Jag har också tillsammans med Ulla Lindström, Nancy Eriksson och Torsten Hansson väckt en motion i vilken vi bl.a. hemställer att procentsatsen skall bindas till bruttonationalprodukten och inte till tidigare års anslag, som är fallet om anslaget årligen skall ökas med ca 25 procent. Det finns flera motiveringar till detta, men en väsentlig är att om man binder procentsatsen till bruttonationalprodukten, så kommer man med hundraprocentig säkerhet att verkligen uppnå etappmålet 1 procent av bruttonationalprodukten budgetåret 1974/75. Detta har också utskottet tagit fasta på och hemställer att riksdagen skall skriva till regeringen i denna fråga. Jag kan alltså också på denna punkt vara nöjd med utskottets skrivning. Jag skulle emellertid vilja yrka bifall till ett par reservationer. Det gäller först reservationen 8, som gäller ett institut för att hjälpa till med marknadsföring av u-ländernas produkter. I arbetarrörelsens u-hjälpskommitté, där jag var med, var vi just inne på denna fråga, och jag finner det fullt följdriktigt att här biträda den reservation som är fogad vid utskottsutlåtandet. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till reservationen 8. Jag vill också yrka bifall till en annan reservation, nämligen 11 b. Det gäller ett svenskt initiativ i fråga om FN:s livsmedelsfond. Vi känner väl alla till vad saken rör. Människor behöver mat, och det skulle vara värdefullt om Sve rige här gjorde en insats i pådrivande riktning. Den skrivning som begärs i reservationen går ut på det. Jag ber alltså som sagt att få yrka bifall till reservationen 11 b. Jag har också under min tid här varit intresserad av att införliva ett nytt land i kretsen av prioriterade länder, nämligen Zambia. Anledningen till det är att Zambia, som tillhör Östafrika, ligger på gränsen till södra Afrika, alltså på gränsen till ett apartheidområde. Man kan säga att Zambia är demokratins sista utpost i Afrika mot i första hand Rhodesia men också Sydafrikanska unionen. Det har visserligen avlämnats en reservation i denna fråga, men jag skall inte yrka bifall till den. Jag tycker nämligen att utskottets majoritet har skrivit ganska tillfredsställande i frågan och även att utrikesministern i sitt tal uttalat sig i positiv riktning i detta avseende. I detta sammanhang skulle jag vilja säga, att jag tror att det är riktigt att vår svenska u-hjälp i så hög grad som för närvarande sker koncentreras till Östafrika. Vi har god kontakt med ifrågavarande länder och har många gemensamma värderingar med dem. Dessutom föreligger det mycket enkla skälet att de är engelsktalande. Vi har också sedan gammalt goda kontakter med dem genom våra svenska missionssällskap som har verkat där nere under långliga tider. Fru Sjövall har här aktualiserat en ny fråga, nämligen att vi skulle begära en utredning beträffande u-hjälpen. Vi hade som bekant detta spörsmål uppe förra året. Majoriteten yrkade då avslag på utredningskravet. Anledningen var att en utredning lätt blir grus i maskineriet i stället för smörjmedel. Jag tror också att om man skulle ta upp alla de frågor som fru Sjövall presenterade här i en parlamentarisk utredning skulle det vara till nackdel för den plan vi har beträffande u-hjälpen. Mycket skulle hänvisas till utredningen, vilket skulle försinka utvecklingen av u-hjälpen. Vi har nu ett ämbetsverk som är väl inkört. Vi har stort förtroende för dess generaldirektör och verkets personalstyrka är bra. Det riktas ju mycket kritik mot SIDA. När jag hörde herr Rubin tala här fick jag en känsla av att han visserligen ville att u-hjälpen skulle ökas, men samtidigt utsatte han SIDA för mycket ovett. Är detta verkligen ett sätt att bedriva saklig upplysning? Jag tycker att det snarare är någonting annat. Jag tror att det skulle vara felaktigt att gå med på en utredning, och jag ber alltså att få yrka avslag på det förslag som fru Sjövall har ställt. Det har sagts en hel del om UNCTAD II i New Delhi. Jag skall inte kommentera denna konferens särskilt ingående men vill framhålla, att det är alldeles tydligt att Sverige har varit mest pådrivande i fråga om Algerstadgan. U-ländernas folk har verkligen haft Sverige att lita till när det gällt att driva fram sina krav. Herr Nelander sade mycket riktigt att resultatet blev ganska dåligt, men detta berodde inte på Sverige utan på de andra industriländerna. Jag tror att det kan vara av värde att påpeka, att socialdemokratin ju inte är särskilt stark i många av dessa länder. U-hjälpsdebatten går även i utlandet fram och tillbaka, och man försöker väl också på några håll göra politik av saken som i vårt land. Jag tror inte att vi skall ta så allvarligt på att somliga begär litet mer pengar till u-hbjälpen. Det politiska spelet är sådant och det visar, såvitt jag förstår, att det finns ett intresse för saken och att vi gemensamt är beredda att driva fram en u-hjälp av större omfattning. Utrikesministern var för sin del inne på exemplet från Norge. Det förhåller sig naturligtvis alldeles som han sade, nämligen att den norska borgerliga regeringen framlagt ett förslag men att den socialdemokratiska oppositionen begärt mer. Men den socialdemokratiska oppositionen har gjort ytterligare en sak som utrikesministern, såvitt jag hörde, inte nämnde. Den har framhålit att särskatten till u-hjälpen, såsom norrmännen kallar skatten i fråga, skall höjas från 14 till 2/; procent för att finansiera ökningen. Förra året försökte vi att göra någonting liknande genom att i samband med förslag om en höjning också framlägga förslag om en finansiering över skatten, men det misslyckades vid det tillfället. Jag tror — och jag vill härvidlag understryka vad som tidigare sagts — att det naturligtvis härvidlag är en fråga om finansiering och prioritering. I stort sett gäller det skatter och vilka andra ting vi önskar genomföra. Herr talman! Innan jag lämnar talarstolen skulle jag vilja ta upp frågan om en upplysningskampanj. Det är riktigt att FN-organisationen här i landet får medel och det är också riktigt att SIDA får pengar för upplysning. Men jag tror man feltolkar situationen, om man med penningmedel vill försöka driva fram en opinion. Enligt min mening finns nämligen opinionen. Jag har tidigare påpekat och kan göra det ånyo, att regeringen framlagt förslag om u-hjälp år efter år, men icke en enda i denna kammare har yrkat på mindre anslag än regeringen, och riksdagen representerar ju folket. Om det nu vore politiskt matnyttigt att yrka på mindre medel skulle det väl alltid vara någon som skulle komma med förslag härom. Riksdagen bär fram opinionen, och när riksdagen godtar ett regeringsförslag om höjning är jag alldeles övertygad om att det finns en opinion härför. Däremot — och det vill jag gärna understryka — tror jag att det är viktigt att vi upplyser om vad som görs så att folk inte misstolkar. Det är ju så oerhört lätt att skriva skandalartiklar och så oerhört lätt att tala illa om projekt nere i Afrika eftersom få kan kontrollera påståendena. På det sättet kan man driva upp en anti-rörelse mot vår u-hjälp. Herr talman! Med det anförda vill jag i Övrigt yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Eftersom denna viktiga debatt förs mitt i natten — ett förhållande som vi väl alla finner djupt otillfredsställande och beklagligt — skall jag försöka att väsentligt begränsa mitt inlägg och avstår från de många reflexioner och meningsyttringar, som ulandsproblematiken i stort och de många delproblemen av framtidskaraktär skulle kunna ge anledning till. Under de senaste dagarna har vi mött många seriösa uttryck för ökat intresse och stark insatsvilja vad gäller ulandsbiståndet. Vi önskar väl också alla medverka till att denna värdefulla och utåt demonstrerade ambition kopplas över i praktisk och konkret gärning. Jag vill här peka på åtminstone ett sätt att omvandla ungdomlig vilja till insatser i just praktisk gärning och därmed låta denna vilja få konkretion. Som bekant lät SIDA:s föregångare NIB utreda frågan om insatser av frivilligarbetare i u-länderna efter president Kennedys mönster. Man beslöt sedan att inrätta en statlig s.k. fredskår — en benämning som för övrigt med rätta har kritiserats från u-landshåll, eftersom den ju kan häntyda på att man i u-länderna skulle vara så krigisk, att i-länderna behöver skapa fred genom att sända ut »fredskårer». Frågan om frivilliga u-landsarbetare i tjänst mot en betalning på fickpenningsnivå plus täckning för ett enkelt vivre löstes bara delvis genom inrättande av denna statliga fredskår 1965. Frågan om stöd i bidragsformer, som redan då föreslogs beträffande de frivilliga ungdomsorganisationernas egna u-landsarbetare, ställdes öppen i avvaktan på erfarenheterna av den statliga frivilligkårens verksamhet. I januari i år avgav SIDA en diger lunta, i vilken man gör en ambitiös och ingående bedömning av erfarenheterna av den sålunda bedrivna statliga fredskårens verksamhet, en typ av verksamhet som betecknas som både en uppmaning och en utmaning till främst ungdomen. Erfarenheterna, som omfattar tiden 1 juli 1965—30 juni 1967, befanns i stort sett gynnsamma. Nära 50 procent av de statliga frivilligarbetarna kom från politiska, ideella eller religiösa organisationer. Samtidigt har emellertid de frivilliga organisationerna med på olika sätt insamlade medel utsänt ganska många egna sådana ulandsarbetare. De har varit nästan lika många som den till omkring 100 personer uppgående statliga fredskåren. Det beror litet på hur man definierar begreppet »u-landsarbetare» — jämförelsen vad gäller arbetet kan därför utfalla litet olika.

Det gör SIDA faktiskt också, fastän tämligen halvhjärtat. Man skriver sålunda ett kortare stycke i rapporten innehållande ansatser till principer för statligt stöd åt frivilligorganisationernas utlandstjänst. Men förbehållen är stränga. SIDA-rapporten anger t.ex. som villkor för statligt stöd, att »det bör krävas att organisationerna står för kostnaderna i samband med planering av nya eller utvidgade insatser av fredskårskaraktär och tar ett betydande finansiellt ansvar för verksamhetens bedrivande». Man skulle i övrigt utgå från dittills tillämpade principer för stöd till frivilliga organisationer, vilket torde betyda att endast rena investeringskostnader enligt stränga normer skulle kunna komma i fråga vid prövningen av ansökningar om statsbidrag till frivilligarbete. Sedan dess har dock — efter det att ungdomsorganisationerna rest bestämda invändningar — överläggningar upptagits mellan SIDA och vissa av dessa organisationer och dessa kontakter tycks ha lett till viss uppmjukning av den sålunda ganska hårda ståndpunkten i SIDA:s januarirapport. Nu omnämns i utskottsutlåtandet att just de kostnader, som enligt denna rapport organisationerna själva skulle stå för — alltså planeringskostnader för frivilligarbetares utsändning — skulle kunna komma i fråga genom ett s.k. startbidrag för täckande av en del av driftkostnaderna under ett inledningsskede av en sådan verksamhet. Tydligen är det härvid fråga om underhandsupplysningar, som utskottet inhämtat. Ingenting tycks dock ännu vara bestämt, och det rör sig sålunda i utlåtandet endast om information om det föreliggande förhandlingsläget.

Jag yrkar därför bifall till reservationen 10 vid statsutskottets utlåtande nr 128. Jag vill gärna tillfoga att det är med tillfredsställelse jag konstaterar att SIDA nu visar beredvillighet att gå ungdomsorganisationerna till mötes. Jag har vid flera tillfällen haft anledning att påtala bristen på sådan beredvillighet. Jag måste dock samtidigt konstatera, att vad som hittills framkommit om den nya inställningen på SIDA håll ännu ter sig alltför diffust och fortfarande — åtminstone i föreliggande riksdagstryck — är präglat av så stor återhållsamhet, att jag för min del inte kan godta utskottsmajoritetens skrivning rörande stödet till de frivilliga organisationernas u-landsbistånd. Jag vill i detta sammanhang peka på det tredje stora u-landsseminariet, som i samarbete med bl.a. Europarådet, FAO och EEC kommer att hållas .i Strasbourg den 4—38 november i år. Seminariets ämne är »Samarbete för ekonomisk och social utveckling — fackföreningarnas, kooperationens, frivilligorganisationernas och näringslivets ansvar».

En sådan struktur är lika nödvändig vid u-ländernas industrialisering och utveckling som infrastrukturer i mera egentlig mening. Där har de enskilda organisationernas frivilligkårer sin givna och speciella uppgift. Men för att kunna genomföra denna måste driftbidrag till dessa kårer lämnas, omfattande även vissa andra kostnader än startkostnader, givetvis under de i reservationen 10 angivna villkoren i vad avser kvaliteten på insatserna. Jag skulle till slut också på tal om de frivilliga organisationernas insatser vilja peka på möjligheten att ge stöd åt folkupplysning och undervisningsverksamhet, t.ex. genom utbildning av lärare, föreläsare och instruktörer, lämpade att via radio och TV nå ut till olika målgrupper i u-länderna. Den stora radiosändaren i Addis Abeba, som drivs i Lutherska världsförbundets regi, spelar härvidlag en betydelsefull roll. Flera sådana stationer skulle kunna byggas i olika u-länder bara medel och personal kunde ställas till förfogande. Konkretion genom praktiska insatser betyder såsom attityd mer än i dagens läge i och för sig högst berättigad demonstration för ökat u-landsbistånd.

Herr talman! Under den senaste tiden har den studerande ungdomen skapat debatt i olika samhällsfrågor. Vid ett flertal tillfällen har det gällt vitala samhällsproblem, som i hög grad engagerar även människorna utanför läroanstalterna. Tyvärr har under de allra senaste dagarna en intern livlig studentdebatt utvecklats till en våldsam protest mot hela vårt samhällssystem. En liten aggressiv grupp bland Stockholms stu denter har velat understryka detta genom att ockupera kårhuset vid Stockholms universitet. De har även försökt besätta offentliga byggnader för att på det sättet markera sin inställning till det s.k. etablerade samhället. Denna studentgrupp har samtidigt sökt stöd hos löntagarna på arbetsplatserna ute i landet. Jag tror att majoriteten av löntagarna kommer att sluta upp bakom demokratins ideal när det gäller att bereda människorna ett friare och rikare liv. Men liksom studenterna anser jag att nya former måste växa fram för mänsklig samlevnad på arbetsplatserna och inom vårt samhälle i övrigt. En sådan utveckling kan endast skapas genom ett fortsatt demokratiskt samhällsbygge. Ingen människas välfärd i detta land kan främjas av utomparlamentariska metoder. Men det finns tydligen studerande ungdomar som tror att våldsmetoder är en framkomlig väg när det gäller att förbättra levnadsvillkoren för människorna i vårt land. Svensk arbetarrörelse valde för mycket länge sedan den fredliga vägen för att bygga upp ett samhälle med solidaritet och samförstånd mellan människorna. Arbetarrörelsen har spelat en avgörande roll vid uppbyggnaden av den politiska demokratin. Efter långa och hårda arbetsdagar har tiotusentals fackföreningsmedlemmar genom aktiva samhälleliga insatser givit demokratin både mening och innehåll. Fackföreningsrörelsen och socialdemokratin i Övrigt, som stått i främsta ledet i vakthållningen kring demokratin på arbetsplatserna, har i dag all anledning att på alla sätt understödja de krafter som vill bevara demokratiska spelregler inom studentkåren. Herr talman! Jag är i dag mycket positivt inställd till den studerande ungdomens agerande på planen utanför riksdagshuset. Genom demonstrationen har dessa studenter återigen utlöst en livlig debatt kring kravet på solidaritet med folken i u-länderna och även med låglönegrupperna i vårt land. Studenterna kräver att enprocentmålet skall uppnås nästa budgetår och att inkomstutjämningen i Sverige samtidigt påskyndas. Sedan lång tid tillbaka har den fackliga rörelsen krävt ökade u-hjälpsinsatser samt medvetet arbetat för bättre arbetsoch lönevillkor för löntagarna. Dessa krav gäller inte minst låglönegrupperna. Tyvärr har löneklyftan mellan olika löntagargrupper i näringslivet vidgats. Det är därför glädjande att den fackliga rörelsen även nu kan påräkna stöd från studenternas sida när det gäller att åstadkomma en inkomstutjämning i vårt land. Debatten i dessa frågor har förts inför öppen ridå, varför det är mycket lätt att bilda sig en uppfattning om den fackliga rörelsens inställning. Det borde vara välkänt att denna folkrörelse alltid känt solidaritet med nödlidande människor såväl inom som utom vårt lands gränser. Detta gäller inte minst folken i u-länderna. Utan tvivel har Landsorganisationen visat sin solidaritet genom stöd till den internationella fackliga biståndsverksamhet som i stor utsträckning inriktas på utbildning av fackliga förtroendemän i de fattiga länderna. Den fackliga rörelsen har också varit en drivande kraft för att utveckla den statliga biståndsverksamheten till u-länderna. Liksom vi kommer att bekämpa fattigdom i vårt välfärdssamhälle — i dag finns en och en halv miljon löntagare som inte kommer upp till 14 000 kronor i årsinkomst — kommer löntagarna säkerligen i fortsättningen att medverka till att lyfta de fattiga ländernas folk ur svält, nöd och sjukdom. Men vi måste samtidigt vara medvetna om att bl.a. ökade statliga insatser på u-hjälpens område kan leda till en fördröjd takt i vår standardstegring. En sådan utveckling får dock aldrig gå ut över låginkomsttagarna i vårt land. Jag delar härvidlag helt och fullt de demon strerande studenternas mening, att det krävs en ökad inkomstutjämning för att vi snabbt och helhjärtat skall kunna förverkliga våra förpliktelser mot de fattiga folken i u-länderna. Regeringens målsättning för det svenska u-landsbiståndet har nu lagts fram i proposition nr 101. Målet 1 procent av nationalprodukten skall uppnås senast budgetåret 1974/75. I år föreslås en ökning med 25 procent av u-hjälpsanslaget, som nu är uppe i 505 miljoner kronor. Det kan självfallet råda delade meningar om genomförandet av regeringens handlingsprogram, men för mig är det väsentliga att det nu föreligger en plan för en kraftig utbyggnad av det svenska utvecklingsbiståndet, så att vi successivt uppnår enprocentmålet. Jag delar helt utskottets uppfattning då det i sitt utlåtande anför: »Utskottet förutsätter emellertid att det av Kungl. Maj:t framlagda förslaget om budgetåret 1974 /75 som det år då 1 Y.-målet senast skall ha uppnåtts är att betrakta som en minimimålsättning. Därav följer att i den mån det allmänna budgetläget så tillåter en snabbare ökningstakt bör eftersträvas.» Jag hälsar utskottets uttalande med tillfredsställelse och ser det som ett uttryck för att vi på allvar söker förverkliga vår solidaritet med nödlidande människor utanför vårt lands gränser. Herr talman! Jag vill till sist säga några ord om inrättandet av ett svenskt system för statliga garantier för privatinvesteringar i u-länder. Jag är personligen mycket tveksam inför denna form av u-hjälp, men genom den föreslagna åtgärden får måhända det svenska näringslivet större möjligheter att skapa nya arbetstillfällen och förmedla tekniskt kunnande till u-länderna. Detta samarbete med svensk industri måste dock helt ligga i linje med berörda länders utvecklingsplaner. Jag vill i detta sammanhang understryka handelsministerns och utskottets uttalanden om företagens ansvar mot sina anställda. Vi måste ställa krav på företagen att de ger de anställda tillfredsställande anställningsoch arbetsvillkor liksom att de visar en positiv inställning till den fackliga verksamheten.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

Herr talman! Vi befinner oss nu i samma tidsnöd som otaliga gånger tidigare. Alla kan inte placeras i toppen på listan, där man får tala om vad man vill hur länge man vill. Många av oss kommer på listans nedre tredjedel, och för oss är det inte längre fråga om vad vi har att säga utan om hur kort vi kan säga det. Jag undrar inte alls över att man, när man befinner sig bland dessa olycksfåglar, får vänliga små antydningar om att man bör tala kort; jag önskar bara att de skulle framföras också på förmiddagarna. Jag respekterar i hög grad herr talmannens ambition att försöka slutföra denna debatt i ett sammanhang. För min del har jag beslutat att avstå från åtskilligt av det som jag hade tänkt säga, inte minst från SIDA:s synpunkt, men ett par, tre saker kanske jag ändå bör ta upp. Fru Sjövalls förslag är naturligtvis från vissa synpunkter sympatiskt och riktigt. Att jag ändå är tveksam mot en ny parlamentarisk utredning hör samman med det faktum att vi under åtta år i olika former har utrett detta ärende — frågan är för resten, om det inte är nio år. Vad vi nu behöver är arbetsro och möjlighet att praktiskt pröva den oändliga rad av projekt som har kommit fram som resultat från utredningarna. Åtminstone i två fall har det tidi gare varit parlamentariskt sammansatta grupper, nämligen först administrationsutredningen under ledning av professor Carlson och sedermera den s.k. u-landsberedningen i statsministerns kansli, vilken tillsattes 1960 och som jag själv tillhörde. Denna utredning är för övrigt bara förpuppad och skulle kunna återuppväckas vid behov. Vi kan i alla fall konstatera att faran med tillsättandet av en ny parlamentarisk utredning är att den skulle kunna störa det praktiska arbetet, som nu har kommit i gång, genom att det skulle kunna rivas upp från grunden så att man måste börja om på nytt. Man kan mycket väl biträda tanken, som har förts fram motionsledes, på en utredning om biståndsorganets administration, men detta är en annan sak. Det är en detalj. Fru Sjövalls förslag skulle, såsom jag uppfattade det, innebära ett upprivande av alltför mycket av det som redan är prövat och beprövat. Med all respekt för Elisabet Sjövalls stora kunnighet på detta område och hennes nitälskan nödgas jag därför avstå från att biträda detta förslag, inte därför att vi inom SIDA:s styrelse är rädda för insyn i vårt arbete, utan därför att vi nu äntligen önskar förverkliga det som redan är utrett. Kärnpunkten i dagens debatt, herr talman, tycks ändå vara utvecklingstakten i vårt u-landsbistånd. Det är väl i dag ytterst få som ifrågasätter, huruvida vi skall biträda u-länderna eller inte.

Jag tror det blir likadant med dem som har varit mycket tveksamma inför svenskt u-landsbistånd. Den opinionen tiger ganska stilla nu och vi är tacksamma för det. Men tendenserna kan dyka upp igen, om vi inte skapar en ordentligt utbyggd motivering för vårt u-landsbistånd. Det är därför högst angeläget att vi får en fortsatt saklig information både om u-ländernas behov och om arten av de insatser som man där väntar av oss. Vi bör naturligtvis också — och det är närmast detta som jag skulle vilja belysa ett ögonblick — upplysa om vart de miljoner tar vägen som vi hittills anslagit i u-hjälp. SIDA har enligt min mening i detta avseende ingenting att dölja. Misstag har naturligtvis begåtts, vilket också öppet har erkänts och redovisats. Men vilken internationell verksamhet av denna gigantiska svårighetsgrad har inte fått betala lärpengar i form av mer eller mindre felaktiga initialinvesteringar? Det bästa sättet att undgå misstag är naturligtvis att inte göra någonting alls. Med allt erkännande av saklig kritik vågar jag ändå, herr talman, hävda att svenskt u-landsbistånd verkligen fungerar. Vad jag sett med egna ögon säger mig att vi relativt lyckligt kommit över initialstadiet på våra äldre verksamhetsfält och att vi har en löftesrik begynnelse på andra. Inte minst gäller detta fredskårsarbetet, som herr Wiklund i Stockholm nyss talade om. Så en principiell synpunkt som gäller biståndsorganet. Många har frestats till en i vissa avseenden orättvis jämförelse mellan den statliga u-hjälpen och det enskilda frivilligarbetet inom exempelvis missionen, kooperationen och Röda korset. Det är sant att jämförelsen i många fall utfaller till förmån för frivilligarbetet, men rättvisan kräver att man gör vissa bestämda distinktioner. Vad missionen beträffar har denna i regel en mycket längre verksamhetstid bakom sig, i vissa fall ett århundrade eller däromkring. Den har vidare ett ärende till u-ländernas folk som delvis ligger på ett annat plan. Jag säger inte att det är lättare att förvandla ett folks andliga situation genom att förkunna kärlekens evangelium än genom att anlägga inseminationsstationer eller att försöka lyfta ett folks ekonomi och näringsliv. Det är väl snarare tvärtom. Felet är att över huvud taget göra jämförelser och kräva något slags likvärdighet. Det är i långa stycken fråga om inkommensurabla storheter. Vi är i skriande behov av dem båda, och det skulle lända Sveriges folk till heder om vi kunde göra fortsatta ledande insatser både på missionens och u-landshjälpens arbetsfält. Det finns också områden där deras intentioner sammanfaller. Herr Nelander har bl.a. berört detta, och där har redan ett betydande samarbete inletts. Jag erinrar om att vi på NIB:s tid var tacksamma om vi under ett år kunde avdela 400 000 kronor till förbättring av yrkesskolorna på de svenska missionsstationerna i några länder. I årets budgetförslag är det beloppet till enskilda organisationer upptaget till 6 å 7 miljoner kronor, i sista hand 7 miljoner. Om mittenpartiernas motion om en fördubbling av årets ökning av u-landsanslaget bifalles, kan också detta belopp ytterligare ökas. Det finns kvalificerade projekt förordade av Svenska missionsrådet. Vad jag ytterligare, herr talman, ville säga om de olika betingelserna gäller naturligtvis också personalen och lönekostnadssidan. Vi behöver en högt kvalificerad personal i biståndsverksamheten. För att få denna måste vi betala. Missionen har ofta en lika högt kvalificerad personal men till oändligt mycket lägre kostnader. Orsaken ligger på det psykologiska plan som har att göra med idealitet, kallelsemedvetande och offervilja. För missionären är det en naturlig sak att genom avstående från höga lönekrav gå in under liknande villkor som de frivilliga understödjarna i hemlandet, som ju också av övertygelse avstår från en ibland betydande del av sina tillgångar. Även om nu våra biståndsarbetare är besjälade av en liknande idealitet, kommer de i en helt annan kategori. Det är orealistiskt att tänka sig samma system i det statliga u-landsarbetet. Man gör inte så i statliga lönesammanhang. Även om SIDA skulle anställa en rad missionärer, vilket bl.a. Alva Myrdal har föreslagit, kommer dessa att avlönas enligt det statliga lönereglementet. Man bör hålla dessa synpunkter i minnet när man talar om att den statliga hjälpen kostar så mycket mer. All statsdrift blir dyrare än den på idealitet grundade enskilda och frivilliga verksamheten. Det är ett faktum som vi bara har att acceptera. Jag har ofta vägt dessa båda synpunkter mot varandra när jag har besökt de olika verksamhetsfälten, och jag har konstaterat att systemen inte går att likrikta. Dessutom vet vi att ett statligt ämbetsverk — och vi kan inte undvara ett sådant — svårligen kan komma ifrån vissa drag av byråkrati. även det kostar pengar. Men vi har accepterat att skapa ett statligt ämbetsverk till förvaltningsorgan för vår u-hjälp, och jag har ingen åstundan att slå ihjäl det.

Personalfrågan är alltjämt en av våra svåraste flaskhalsar, och därför har SIDA i sina petita, som ligger till grund för årets proposition i ärendet, begärt avsevärt ökade anslag till personalutbildning, en framställning som utskottet har funnit behjärtansvärd. Låt oss gärna kritisera svensk u-hjälp, men låt oss göra det i en positiv och konstruktiv anda! Jag tycker att en sådan anda ofta har varit för handen i dag. Jag har tillsammans med herr Sörenson i första kammaren föreslagit att vi, medan vi ännu sysslar med planeringen inom ramen för enprocentmålet, börjar planera för en tvåprocentig del av den svenska bruttonationalprodukten. Utskottet har i sak biträtt vårt förslag utan att acceptera själva procenttalet, så jag har ingen anledning att ställa något annat yrkande. Det är heller inte det viktigaste. Det är viktigare att vi i dag bestämmer oss för en snabbare utvecklingstakt än den regeringen föreslagit. I det stycket skall vi med tacksamhet — och jag tycker med gripenhet — acceptera vad våra demonstrerande ungdomar på riksdagens gård har sagt OSS. Utrikesministern betecknade visserligen här i dag reservationerna till förmån för en snabbare utvecklingstakt som skummet på en välfylld bägare. Nu har jag föga erfarenhet inom det området, men jag tror ändå att den föreslagna ökningen på 100 miljoner kronor i förhållande till regeringens och utskottsmajoritetens förslag kan absorberas av de bilaterala och multilaterala organ vi har. Varken utrikesministern eller jag är främmande för att vissa av FN:s speciella organisationer alltjämt är beroende av ökade utfästelser för att kunna planera i ökad takt. Inte minst är detta fallet med avseende på de multi-bi-insatser där möjligheten till förverkligande hänger på att någon är villig att satsa pengarna. Det har talats om att vi kunde dubblera några av de anslag vi ger på multi-bi-området. Redan därigenom skulle en betydande del av de 100 miljonerna kunna placeras, och det är ingen svårighet att placera återstoden inom området för frivilligorganisationernas aktivitet och andra bilaterala uppgifter. Vi tror nämligen att man med förenade ansträngningar bör kunna uppnå enprocentmålet redan budgetåret 1972 75. I den förhoppningen, herr talman, yrkar jag bifall till mittenpartireservationerna.
Herr talman! Herr Rimmerfors måste ha missförstått mig; jag har inte talat om en utredning som skulle handla om SIDA:s verksamhet. Den skall spänna över helt andra fält och skulle väl mer syssla med handelspolitiska problem och olika finansiella stödformer och mer syssla med vad man kunde göra för att finna olika kompromisslösningar framför allt av de olika saker som motionsvägen framförts. Den skulle också syssla med den forskning och de samarbetsformer som borde tillskapas, där SIDA i så fall bara är en part i dessa samarbetsorgan. När herr Svensson i Kungälv sedan säger att han går emot en utredning, därför att en utredning alltid försenar arbetet, så vill jag helt instämma i herr Lothigius” replik. Om en utredning syftar till att skaffa ett ökat kunnande och skaffa erfarenheter, värdera vad vi uträttat mot bakgrunden av internationella jämförelser och därefter komma fram med förslag, så kan det ju inte försena ett redan pågående arbete, men det kan utgöra grunden för en planläggning av kommande nya förslag. Ju tidigare man tillsätter en utredning, desto mer tid sparar man. Dessutom måste det ju ändå betecknas som märkligt, att detta är den enda fråga av en sådan storleksordning som ställes utanför det parlamentariska utredningsväsendet, därför att tidigare utredningar har, som jag påpekade, just bara sysslat med SIDA:s administration men inte med själva utformningen av vår u-hjälp. Jag tror att en sådan utredning kanske skulle kunna föra oss över ett visst dödläge. Här framförs nu förslag år från år men det är bara möjligt, såsom jag framhöll, att behandla dem i riksdagen, som är politiskt låst när motioner skall behandlas, varför utgången är given. Detta betyder att om goda förslag under följande år endast kan framläggas motionsvägen, så är de dömda att dö, såvida inte den politiska situationen i kammaren tilllåter någonting annat. Det är delvis för att komma över detta och för att man under den normala utredningens form gemensamt skall kunna komma fram till lösningar, kompromisser och förbättringar som jag framlade utredningsförslaget.
Herr talman! Jag är klart medveten om att SIDA:s administration och verksamhet bara utgör en del av det område som fru Sjövall föreslår att vi skall undersöka på nytt.

Men detta hindrar inte att fru Sjövalls propåer är av mycket stort värde för det fortsatta arbetet.

Herr talman! U-landsproblematiken har uttryckts i många och komplicerade siffror här i dag. Man kan hyfsa ekvationen genom att uttrycka det så här: endast en av tre somnar mätt i natt. Detta betyder inte att vi går emot en katastrof, utan att vi lever mitt i den. Det tänker man kanske inte på om man råkar representera den ende och mätte. Men det kommer en dag då vi skall uppleva detta, ty professor Georg Borgström har naturligtvis rätt, när han sä ger att vi inte skall tro att vi kan förbli sittande på parkett medan världens stora tragedi utspelas på världsscenen. Vi kommer att bli berörda vare sig vi vill det eller inte — åskådarplatserna kommer att stormas. Detta kan låta patetiskt, men sant är det tvivelsutan. Professor Myrdal uttrycker samma sak på det sättet att alla korttidsprognoser pekar på världskatastrof, och han anför sedan att det kan dröja bara något tiotal år. Jag tillåter mig att lita mera på dessa mäns utsagor än på många politikers i detta sammanhang. Jag tycker nog att det förs rätt mycket av strutspolitik — vi räknar inte med den verklighet som dessa sanna experter talar om. Det går inte att balansera u-ländernas behov mot den förmodade viljan hos våra väljare. Den obotfärdiges förhinder, det statsfinansiella läget, har de tio nationalekonomerna i sitt uttalande tagit gadden ur enligt min mening. Man kan ju inte beskylla nationalekonomiska professorer för att hänge sig åt känslotänkande — de brukar vara torra, sakliga och vettiga. Har vi en produktionsökning på fyra procent, är det väl rätt märkligt, om vi inte skulle kunna dela med oss mer än 0,35 procent av dessa fyra procent. Det är ju inte fråga om att offra något av den välfärd som vi har — endast en liten del av ökningen av densamma. Medan vi ökar vår produktion med 4 procent, sjunker produktionen med 4 procent i utvecklingsländerna, om man slår ut detta per capita. Jag vill med det anförda bara ha motiverat att jag kommer att ansluta mig till mittenpartierna beträffande punkt 5 och rösta för den med 3 betecknade reservationen. När det gäller samverkan på fältet, samordning av de svenska insatserna där, vill jag gärna understryka behovet av biståndsattaché er. Propositionen anför att principen redan är knäsatt och fungerar på ett par orter. Pakistan har sedan en kort tid en sådan biståndsattaché. Jag tror att det är alldeles nödvändigt att ha sådana attachéer för att biståndet skall fungera. Andra talare har uttalat sig om detta, och jag kan därför gå vidare. Men jag tror att det är väsentligt att denna tanke är aktualiserad i ett par motioner i år. Biståndspolitiken är en integrerande del av vår utrikespolitik, och därför måste den vara förankrad i ambassaderna. De svenska missionerna — det rör sig om ett 25-tal organisationer — har med all rätt uppmärksammats mer och mer. En gång i tiden betraktades de som beskedlig filantropi. Nu är det annat ljud i skällan.

Han sade sig värdera den idealitet som kom till uttryck inom missionen och skulle gärna se att den utsträcktes till andra grupper av befolkningen. Det finns alla skäl för det statliga biståndet att samverka med missionen, inte bara för att missionen åstadkommer lika bra skolor, sjukhus, jordbruksfarmer och sådant som staten. Därtill kommer att missionen genom sin evangeliserande verksamhet förmedlar en demokratisk människosyn och de värderingar som hör ihop med den kristna människouppfattningen: allas lika, oändliga värde, respekten för individen, vördnaden för livet och alla de fundament som är nödvändiga för den hjälp till självhjälp som vi vill ge. Utrikesministern förordade också samverkan mellan missionen och den statliga biståndsverksamheten med orden: »Faktum är att missionsförbunden kompletterar den verksamhet som de statliga organen bedriver ute på fältet, och en sådan komplettering är ju ur alla synpunkter önskvärd.» Ett bra exempel på det är den insats som Svenska Lutherhjälpen får göra i Östafrika. Lutherhjälpen som sedan flera år har fått förmedla det utan jämförelse största icke-statliga biståndsprogrammet är involverad i det arbete där Lutheran World Service har ansvar för all flyktingverksamhet på uppdrag av regeringarna i Tanzania och Zambia samt FN:s flyktingkommissarie. Den senare bidrar med i runt tal 50 procent av de med denna flyktingverksamhet förknippade utgifterna. Det övriga insamlas av de med Lutheran World Service samverkande kyrkorna. En tredjedel av kyrkornas bidrag kommer från Sverige, vilket betyder närmare 1,5 miljon kronor. I sammanhanget kan nämnas att flyktingkommissarien, när han i sina tal både inför FN och i andra sammanhang har velat illustrera sitt samarbete med de frivilliga organisationerna och hur detta, när det sköts riktigt, kan slå väl ut, alltid — om och om igen — har hänvisat till samarbetet med den internationella Lutherhjälpen i Tanzania och Zambia. Senast skedde det vid den stora flyktingkonferensen i Addis Abeba i oktober i fjol, där herr Rubin och jag var närvarande. Till detta arbete har Lutherhjälpen erhållit bidrag från SIDA, men det framhålles att man skulle kunna ta emot bra mycket mera för denna verksamhet utan någon ytterligare administrativ kostnad. Jag vill inte förneka det goda samarbete som inom vissa gränser sker mellan SIDA och de enskilda hjälporganen, men den ekonomiska samverkan är dock förbluffande blygsam. SIDA äskade i år liksom i fjol 6 miljoner för bistånd genom de enskilda organisationerna. Beloppet har sedan räknats upp till 7 miljoner och ytterligare har ställts i utsikt. Vi vet också att det skett en liberalisering av bidragsbestämmelserna, så att organisationerna nu också kan få bidrag till driftkostnader i initialskeden. En undersökning bland de organisationer som har kyrklig eller frikyrklig anknytning ger vid handen att det investeras inte mindre än 55 miljoner kronor i rent neutrala projekt. Fortfarande finns det alltså ingen rimlig relation mellan de uppskattande orden om missionen och de transfereringar av biståndsmedel som kommer missionen till del. Staten har i dessa hjälporgan stora möjligheter att få sina biståndspengar förvandlade till god utvecklingshjälp, praktiskt taget gratis. De välkontrollerade hjälpprojekt, som t.ex. Kyrkornas världsråds hjälpavdelning har listade och som den Svenska Lutherhjälpen bidrar till, kan årligen täckas endast till 60—70 procent, vilket betyder att det fattas 25—30 miljoner kronor. Vi bidrar med 5 miljoner, men avsevärt mera skulle kunna kanaliseras utan att den nuvarande administrationen behöver bli större. Jag skulle kunna anföra många andra exempel men skall inte göra det. Så länge effektiviteten av vårt statliga bistånd är föremål för dubier och debatt, kan jag inte finna annat än att man mer helhjärtat borde arbeta genom de frivilliga organen, om man nu menar vad man säger när man i höga tonarter berömmer deras verksamhet. Herr talman! Innan bänklocken i salen slår alltför mycket, vill jag yrka bifall till de reservationer bakom vilka det står högerrepresentanter samt till reservationen nr 3.

Herr talman! I detta långt framskridna skede av debatten om utvecklingsbiståndet är väl de flesta argumenten framförda. Men även om jag har all respekt för klockslaget och vet att alla väntar på voteringen i denna fråga, har jag ändå känt ett behov av att få ge uttryck för min uppfattning i några av de ämnen som gäller utvecklingsbiståndet. Jag skall vid denna tidpunkt på dygnet göra det kort och i allmänna ordalag. Jag är medveten om att privata investeringar i u-länder kan ge en utvecklingseffekt, som är till gagn för det berörda u-landet. Jag motsätter mig inte investeringsgarantier. Tyvärr har vi emellertid exempel av det mindre angenäma slaget, vilket gör att det är mycket lätt att hysa tveksamhet på denna punkt. Under alla förhållanden måste det enligt min mening vara utrikespolitiska överväganden vid garantiers lämnande. Vidare anser jag det vara riktigt att investeringarna bedöms så att de klart kan väntas bidraga till den ekonomiska tillväxten i ett u-land. Som framhålles i propositionen skall företaget också ge de anställda tillfredsställande anställningsoch arbetsvillkor samt ha en positiv inställning till fackföreningsverksamhet inom företaget. Jag är medveten om att förhållandena är olika dem i Sverige när det gäller fackföreningsoch andra organisationsfrågor, men det är enligt min mening angeläget att det visas ett positivt intresse för att därigenom stimulera och öka möjligheterna till en demokratisk utveckling. Den andra fråga där jag vill deklarera min uppfattning gäller utvecklingssamarbete på handelns område. Detta har redan berörts här i dag, varför jag kan nöja mig med att konstatera att allt som kan göras för att få bort handelshindren skall göras, eftersom det är en grundförutsättning för att u-landsexporten skall kunna öka i önskad och tillfredsställande takt. Inom de olika handelsorganisationerna har en del överenskommelser träffats om förbättringar för att underlätta exporten för u-länderna. Det har sagts att hög prioritet skall ges för att i möjlig mån avskaffa tullar och andra handelshinder för u-landsprodukter. Det är begreppet »i möjlig mån» som jag har reagerat mot. Jag kan förstå att u-länderna har gett uttryck för besvikelse över att resultaten blivit begränsade och uttalat önskemål om fortsatta ansträngningar för att avveckla handelshindren för produkter av särskilt intresse för u-länderna. Jag vill därför stödja ytterligare ansträngningar från svensk sida att gå i spetsen för åtgärder i detta avseende och så långt det är möjligt engagera oss aktivt för att övertyga andra industriländer om angelägenheten av att eliminera kvarvarande handelshinder. Jag har sagt detta därför att jag anser det angeläget att skapa förutsättningar för u-länder att nå fram till en rimlig andel av världshandeln. Det skulle enligt min mening vara olyckligt om uländerna isolerade sig i inbördes handel sinsemellan. Glädjande nog tycks den negativa trenden i detta avseende ha brutits. Men det finns otvivelaktigt mycket att göra på handelns område som är av vitalt intresse för att lösa u-landsproblematiken. Den tredje och sista frågan gäller utvecklingsbiståndet. Jag vill här ge uttryck för min uppfattning om det s.k. enprocentmålet. Det tycks vara enklast när man behandlar u-hjälpen att diskutera i termer om vem som kommer med det högsta budet och vem som snabbast når fram till etappmålet. Jag säger etappmålet därför att jag betraktar våra insatser för den fattiga delen av världen som en etapp på vägen. Egentligen är jag inte förtjust i benämningen »en procent av vår nationalprodukt>. Jag skulle hellre vilja ha en mätare på det verkliga behov som föreligger för att ge u-länderna möjligheter att leva ett drägligt liv. Givetvis är jag medveten om att våra möjligheter att göra insatser står i relation till vårt lands resurser, men som redan tidigare framhållits är vi ett rikt land med hög levnadsstandard. Därför bör vi enligt min mening ha råd att medverka i stor utsträckning. Men jag tror det är riktigt, som också redan har anförts, att vi måste anstränga oss för att skapa en bred opinion för ökat utveck lingsbistånd. Detta kan ske på olika sätt, dels genom ett samhälleligt engagemang, dels — och kanske ännu viktigare — genom att våra organisationer och folkrörelser medverkar aktivt med informationer och upplysning, som ger en klar belysning av sambandet mellan vårt lands ekonomi och storleken av våra insatser. Detta sistnämnda tror jag är mycket viktigt. Kanske är jag optimist, men jag tror att en sådan upplysning skulle innebära att vi slapp ifrån överbudspolitiken när det gäller våra biståndsinsatser. En upplysningsverksamhet skulle enligt min mening dessutom innebära en god grund för ökade insatser. Jag ansluter mig till propositionens målsättning, en successiv höjning av utvecklingsbiståndet, därför att jag tror det är till fördel för mottagarländernas planering att ha bindande utfästelser och även fördelaktigt för oss som givarland. Jag vill emellertid för egen del ta fasta på statsutskottets skrivning beträffande ökningstakten efter budgetåret 1968 75. Då vill jag särskilt trycka på ordet senast, därför att jag tror att vi är på väg att få en alltmera positiv syn på vårt engagemang för de fattiga länderna. Denna positiva syn finns hos ungdomen. Jag vill dock för min del gärna understryka att jag reagerar mot att man använder biståndsfrågorna som ett medel för att skapa motsättningar mellan generationerna. Under ATP-striden gjordes också försök att spela ut generationerna mot varandra i avsikt att skapa motsättningar. Försöken misslyckades den gången. Utvecklingsbiståndet är en av våra viktigaste frågor. Det är allas vår angelägenhet, varför både yngre och äldre generationer måste samlas för att ta krafttag för frågans definitiva lösning. Jag skall sluta med att säga att vi från socialdemokratiskt håll kommer att med kraft driva studieoch agitationsverksamhet i frågor som rör vårt utveck lingsbistånd. Jag är övertygad om att en sådan aktivitet kommer att resultera i en större opinion för ett ännu bättre stöd till u-länderna. Jag kommer i dag att rösta för bifall till propositionens förslag men vill ge uttryck för en förhoppning om att vi skall få möjligheter att i snabb takt öka vårt utvecklingsbistånd i olika avseenden, så att det kan ge till resultat en världsgemenskap, där alla länder kan leva i trygghet och frihet.

Herr talman! Sonsonen till Indiens store ledare Mahatma Gandhi besökte Sverige för ungefär ett år sedan, och han yttrade då i ett inledningsanförande vid en konferens följande ord, som kan vara av intresse i detta sammanhang: »I Norden har ni gett era folk en mycket hög levnadsstandard. Ni har ett gott samarbete inom industrin. Ni har en stark känsla för fair play och rättvisa för alla människor. Norden har visat vad befolkningen i en del av världen kan göra för sig själv. Nu kan ni visa vad en del av världen kan göra för människorna i en annan del. Asien behöver er. Hjälp oss — inte bara med pengar. Ni har redan gett mycket. Kanske borde ni ge mera. Vi skall med tacksamhet ta emot det. Men vi har en oerhörd förmåga att konsumera den hjälp som ges. Vi kan konsumera all rikedom i Västeuropa, Sovjetunionen och Amerika och ändå förbli fattiga. Vi behöver något mer. Jag har mött många i Norden som är villiga att komma till Indien och lära oss ABC — att lära oss läsa och skriva. Men ännu mera behöver vi lära oss ABC om hur man lever — hur man lever i ett hem, som man och hustru, som föräldrar och barn, i ett parlament, i en fabrik, på en gård. Ni kan också hjälpa oss att bota hatet och grymheten mellan människorna. Om ni lär oss allt detta, så kan vi lära oss att själva skapa och producera. Detta är den bästa hjälp ni kan ge.» Det är en man från Indien som vet vad han talar om, som säger detta. Och det är skäl i att vi kommer ihåg hans ord. De passar också väl ihop med vad utrikesministern i sitt inledningsanförande sade om kvalitet. Sverige kan skapa teknisk kvalitet. Vi har inte lyckats lika bra med människorna, men vi skall kunna lyckas även på den punkten. Om vi skickar ned människor med kvalitet, ödmjukhet och läraktighet inför de folk som finns där nere, då kan vi göra en insats. Vi har skickat människor som Folke Bernadotte, Dag Hammarskjöld, Gunnar Jarring; namn som är eller har varit på allas läppar. Det har varit hög kvalitet på dessa människor. Vi skall kunna skicka 10 000 till av den sorten, om vi tänker oss för. Vi har inga bekymmer för vårt välstånd — eller rättare sagt: vi har alldeles för mycket sådana bekymmer. Men vi har så att vi reder oss här, och vi skulle kunna tänka litet mera just på detta med kvalitet. Jag skall inskränka mig till detta, herr talman.

Herr talman! Många av deltagarna i denna debatt har uttalat sig mycket uppskattande om u-aktionerna som har genomförts i anslutning till riksdagsbehandlingen. Och visst finns det anledning att ge höga betyg åt ungdomarna. Deras kunnighet har tillfört debatten nya argument. Deras initiativ har dragit allmänhetens uppmärksamhet till frågorna, och den fina stilen på demonstrationen har — som också många andra talare nämnt — varit en välbehövlig motvikt mot de sjaskiga och busaktiga uppträden som vissa andra studentgrupper medverkat i. Om vi nu tycker att vi har anledning att ge högt betyg åt studenternas kunnighet och deras handlingsförmåga har vi kanske på vår sida — professor Wahlund antydde det bl.a. — inte kunnat undgå att märka att studenterna har sett på oss med en viss skepsis. Och uppriktigt sagt: man förstår det. Ty varken insikten hos oss enskilda riksdagsmän eller de resultat som vi tillsammans, eller rättare sagt, som vi under partipolitiskt käbbel har nått fram till här i riksdagen är väl särskilt imponerande. I första hand saknas riktig insyn i och insikt om u-landsproblematiken. Hade vi vetat mera skulle vi säkert i större utsträckning ha agerat på det sätt som ungdomarna anser riktigt. Men jag tror ändå att vi är på väg mot ett bättre vetande. Sällskapet Riksdagsmän och forskare har under de år sällskapet verkat haft en rad utomordentligt värdefulla föredrag och diskussioner om u-hjälp. Ganska många riksdagsmän har också med hjälp av riksdagens resestipendier skaffat sig förstahandsbesked om förhållandena i u-länder. Att sådana studier och resor kan resultera i ett starkt engagemang, som är grundat på en verklig kunskap, framgick av fru Sjövalls anförande. Men riksdagen är trög — visligt trög, sägs det ibland när man vill dämpa det kritiska i omdömet trög. Jag betvivlar starkt att trögheten när det gäller att bygga ut u-landshjälpen är vis. Det tvivlet har lett mig till att bestämma mig för att, liksom högermännen herr Blomquist i första kammaren och herr Werner här i vår kammare, på samma sätt som i fjol rösta för mittenpartiernas förslag om högre anslag — den linje som minst präglas av tröghet.

Herr talman! I de likalydande motionerna I:55 och II:52 har vi yrkat att riksdagen måtte som humanitär hjälp och återuppbyggnad åt anfallna och ödelagda områden i Vietnam anvisa dels 10 miljoner kronor till Demokratiska republiken Vietnam, dels 10 miljoner kronor till Sydvietnams nationella befrielsefront. För några år sedan var kriget i Vietnam för oss bara en liten detalj i skeendet långt borta. En smula förstrött kunde vi — mera för syns skull — lämna några tiotusentals kronor till plåster på några sår. I dag samlar sig allt i detta sammanhansg till en världspolitisk brännpunkt, som rycker oss allt närmare. Vad innebär därför nu ett stöd åt Vietnam? Låt det vietnamesiska folket självt svara därpå! Hela tiden har dess representanter sökt klargöra för oss att detta är en solidaritetsfråga. Vi har haft svårt att förstå ett sådant synsätt — vi är så inkörda i det dekadenta Västerlandets hyckleri. Detta rör sig enligt följande schema: Sanningsfrågan existerar icke, menar vi; den moraliska frågan intresserar oss inte; sannolikhetsfrågan skall vi akta oss för, den för bara besvär med sig. Vi står i trygghet utanför livets och historiens sammanhang. Tränger sig dessa frågor på oss kan vi hålla dem från livet med diverse gester och fraser — välgörenhetens gest och humanitetens fras. Visst kan vi ge en slant åt Vietnam, som haft en del otur och besvär. Det är så synd om dess folk, gubevars. Sedan kan vi sniket diskutera hur långt vi kan sträcka oss i välgörenheten. Det är denna inställning som av det vietnamesiska folket uppfattas som en förolämpning, ett hån, ett försök att smita undan hela dess livsfråga. Vad dessa människor först och främst vill ha av oss är inte våra smutsiga pengar utan vårt hjärtas svar på deras frågor: Begriper ni att vi är överfallna, i risk att utplånas av omänskliga krafter? Begriper ni att vi kämpar för våra liv, för era liv, för allt som är värt att leva för? Kan ni se tydligt vilka det är som har överfallit oss? Begriper ni vad de vill bakom alla sina vackra fraser? Vill ni stå på vår sida? Detta är det avgörande för vår hjälp, anser de. Hur många kronor vi sedan ger är i och för sig inte avgörande. Vi skall komma ihåg att de är mycket känsliga på denna punkt. Till skillnad från oss räknar de nämligen med moraliska mänskliga värden. Vi har alltjämt svårt att förstå detta. Vi försöker fortfarande döva vårt samvete med eleganta förslag, i och för sig välmenande, men förgiftade av att vi inte förstått den avgörande sanningsoch solidaritetsfrågan. Det program som utskottet hänvisar till är i och för sig berömvärt: ett långsiktigt program för uppbyggnad efter krigets upphörande i Vietnam. Frågan är dock om programmet inte — mest omedvetet — är upplagt som en kringgående manöver för att man vill undvika att ta ställning till den avgörande frågan: Vilka bär skulden till att Vietnam blivit ödelagt? Skall inte dessa krafter också genom krigsskadestånd sona sitt brott? Vi måste vara beredda på att Österlandets sinne för sanning och logik framför allt hävdar detta och därigenom kommer att genomskåda våra försök att med gott samvete ställa oss utanför den avgörande frågan som hyckleri, och i sårad stolthet avvisa vår välmenande beskäftighet. Samma risk finns beträffande alla våra hjälpanslag, de må röra sig om 160 000 kronor, som vi från början sökte döva våra samveten med, eller 20 miljoner enligt den motion jag här talar för.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 såge fortsatta strävanden på det handelspolitiska området, stånd skulle uppnås under loppet av de tre nästföljande budgetåren,